Fru talman! Statsrådet Holmqvist angrep oss för en stund sedan för vår villaägarbroschyr. Moderata samlingspartiet fiskar bland vissa grupper och vill gynna redan privilegierade grupper, ansåg statsrådet. Sedan hänvisade statsrådet till herr Magnussons i Borås förslag i en motion att införa ett skatteavdrag om 1 000 kronor för reparation och underhåll. Jag vet inte riktigt hur jag skall fatta detta uttalande av herr statsrådet. Jag förmodar att det är med inrikesministerns goda minne som det i år blir en avsevärt större andel låghus i nyproduktionen än tidigare år. Den kommer väl att ligga någonstans mellan 40 och 50 procent, och enligt vad som uppgivits i riksdagstrycket räknar man med samma andel för 1974. Såvitt jag förstår har statsrådet alltså inte något emot att det byggs låghus. Men ändå tycker han att de som bor där är privilegierade. Då vill jag fråga: Skall jag fatta detta så att regeringen vill ta bort ränteavdragsrätten för de privilegierade villaägarna? Eller tänker ni klämma åt villaägarna på annat sätt? Med tanke på det som statsrådet uttalade är jag övertygad om att villaägarna vill veta detta före den 16 september. Fru talman! Bostadsbyggnadsprogrammen, dvs. hur många lägenheter vi skall bygga per år och hur många vi bygger på 10 år, har i så hög grad upptagit bostadspolitikernas intresse under 1950 och 1960-talen att andra viktiga uppgifter i bostadspolitiken har glömts bort. Jag tänker här framför allt på de underhållsaktiviteter som har uteblivit under så många år. Från oppositionen har varningar framförts liksom krav på ökad satsning på planeringsoch förbättringsarbeten. Men det har tydligen inte varit intressant, och man har t.o.m. i vissa kretsar ibland sett ner på folk som har sysslat med reparationer och underhåll. Den genomsnittliga livslängden för byggnader var ju förr mycket längre än för närvarande, t.o.m. uppåt hundratals år. Men i och med vatteninstallationerna i fastigheterna i modern tid har livslängden sänkts till både 60 och 40 år. Frågan är om bostadspolitikerna verkligen har tagit tillräcklig hänsyn till denna ändrade situation. I dag är det vattenskadorna som är det stora problemet. Av de skadeersättningsbelopp som försäkringsbolagen årligen utbetalar utgör för närvarande vattenskadeersättningen ca 40 procent. År 1961 omfattade vattenskadebeloppen 21,6 miljoner kronor vid 25 800 skadetillfällen. År 1971 omfattade skadebeloppen ca 150 miljoner kronor, och det ser ut som om denna utveckling bara fortsätter. Hälften av bostäderna är yngre än 25 år, framhöll statsrådet Holmqvist. Men under den närmaste femårsperioden är ca 580 000 lägenheter, som uppfördes under perioden 1915 till 1939, i trängande behov av VVS-sanering för att undvika vattenskador och förslumning. För att i dessa fastigheter endast byta ut stamledningarna åtgår enligt en beräkning ca 34 000 årsarbeten till ett värde av 3,5 miljarder kronor. Men dessa hus är naturligtvis också i stort behov av övrig modernisering, för vilken både ett ännu större antal årsarbeten och ett ännu större belopp krävs. Här har alltså mycket försummats. Om bostadsministern varit förutseende, hade övergången mellan nyproduktionsperioden och saneringsperioden blivit mycket mjukare. Eller borde det inte vara så att vi normalt ägnar oss åt både nyproduktion och förbättringsarbeten, underhållsarbeten och sanering? I propositionen 22 framläggs förslag om att kommunen skall utrustas med tvångsmedel för att gentemot privata fastighetsägare kunna genomdriva det saneringsprogram för vilket riktlinjer har anförts i propositionen 21. I propositionen 21 talas det dock i stället för om tvångsåtgärder tvärtom om åtgärder, som har syftet att stimulera sådan verksamhet. Jag vill särskilt understryka att stimulansvägen är den bättre vägen — och det erkänns t.o.m. i propositionen. Upprustning kan inte framtvingas om den är oekonomisk, sägs det. Användningen av tvångsförvaltning skall vidgas. Detta är anmärkningsvärt, eftersom det nu inte gäller ingrepp mot vanskötta fastigheter, vilket nuvarande bestämmelser avser. Vad den nu föreslagna lagen åsyftar är att framtvinga en höjd bostadsstandard, som kommer att ligga ovanför de nivåer där ingripande kan ske med stöd av hälsovårdsstadgan eller byggnadsstadgan. Hur hög standarden tvångsvis kommer att bli kommer ytterst att bero på den kungörelse som Kungl. Maj:t utfärdar. Vad menas då med lägsta godtagbara standard som ju är ett begrepp i den här debatten? Det är inte tillfredsställande att lagtexten inte ger något besked på den här punkten, har lagrådet anfört. Vi delar lagrådets mening. I lagen borde finnas grundläggande regler om vad som normalt skall krävas för lägsta godtagbara standard. Lagen bör också, tycker vi, ge vissa dispensmöjligheter. Resultatet av den föreslagna lagen vad beträffar standardkravet kan förmodligen bli bristande enhetlighet och skiftande behandling. Man skall här erinra sig att de statliga och kommunala bostäderna undantas från lagens tillämpningsområde. Jag tycker det är viktigt att den som föredrar en lägre bostadsstandard mot att betala en lägre kostnad också skall kunna beredas möjlighet att få göra ett sådant val. När det sedan gäller det s.k. användningsförbudet ter sig lagen särskilt utmanande. Detta skall nämligen få begagnas även i sådana fall där byggnadsförbud råder. Här skulle alltså den enskilde drabbas av åtgärder från samhällets sida i en situation som samhället självt bär ansvaret för genom sina nybyggnadsförbud. Enskilda fastigheter kan därigenom bli helt värdelösa. När det kommunala saneringsprogrammet antagits skall bl.a. överläggningar mellan kommunen och fastighetsägaren genomföras. Där skall kommunen ange sina krav på utrustning m.m., och där skall fastighetsägaren vid bordet framlägga sina synpunkter. De båda skall vara parter, sägs det, som möts. Vad är det för slag av partsförhållande, där ena parten hela tiden måste agera under hotet om tillgripande av tvångsmedel? Fru talman! Utöver den här kritiken vill vi uttala vår skepsis mot de förslag som har så stora prisreglerande effekter att fastighetsägaren kan försättas i en helt omöjligt situation. Vidare innebär förslagen i propositionerna att även det äldre bostadsbeståndet skall kommunaliseras. Vi föredrar valfrihet, rimlig kostnadsnivå och frivillig samverkan mellan kommunerna och fastighetsägarna liksom att upprustning stimuleras fram — inte tvingas fram — genom olika åtgärder. Således måste vi
Fru talman! Bara ett kort inlägg! För att inte herr Wennerfors skall försöka använda mitt tidigare anförande som tillhygge i debatten till att skrämma upp villaägarna vill jag upprepa vad jag sade. Jag bara erinrade om att moderata samlingspartiet har fört fram krav på avdragsrätt och att det gäller de grupper som ändå är privilegierade i vårt samhälle på det sättet att de har de bättre inkomsterna och lättast kan skaffa sig en lägenhet. Så tror jag att jag uttryckte det. I övrigt, när det gäller att komma fram till likvärdiga förhållanden för de olika boendeformerna, hänvisar jag till de direktiv som finansministern har skrivit. Han har ju i det sammanhanget klart gett till känna att man ingalunda får uttolka det så att villaägarna skall fråntas avdragsrätten för de räntekostnader de har. Jag betonar alltså vad jag sade, att man från moderata samlingspartiet, som jag har uppfattat det, har engagerat sig för en grupp — det enda krav man ställer är att villaägarna skall få detta extra avdrag för nedlagda reparationskostnader.
Fru talman! Då har faktiskt bostadsministern missuppfattat vår syn på de här problemen, och det tycker jag är tråkigt. Detta med de 1 000 kronorna är alltså ett av förslagen. Jag vet inte om statsrådet har villaägarbroschyren — om inte får jag väl överlämna den till honom. Där kan han då se att något av det allra viktigaste, vilket jag tyckte att jag framförde i ett inlägg i den förra debatten beträffande markpolitiken, är att vi vill slå fast de gamla äganderättsprinciperna och slå vakt om dem. Det är ett intresse som varje liten markägare har, och det tycker vi är en viktig utgångspunkt för vårt agerande. Till detta kommer att vi vill arbeta för åtgärder som innebär möjligheter för unga människor och unga familjer att skaffa sig låghus. Det hänger ihop med vår politik i övrigt — när det gäller den ekonomiska tillväxten, möjligheterna att få ett annat skattesystem, att genomföra åtgärder som innebär stimulans åt bostadsspararna osv., osv. Det är ett helt paket, herr statsråd, genom vilket vi vill göra det möjligt för människor att bo på det här sättet. När det gäller frågan hur statsrådet ser på ”de privilegierade grupperna” — det är ju rätt många människor — har jag inte fått annat besked än att jag skall gå och läsa direktiven. Dem känner jag till. Jag tycker bara att med tanke på det inlägg som herr statsrådet gjorde så vore det intressant att klart få veta: Vad vill ni egentligen? Vill ni ytterligare klämma åt villaägarna?
Fru talman! Jag har inte sagt någonting om att klämma åt; jag har bara här tagit upp en fråga som herr Wennerfors nu vill bagatellisera. Han säger att den kanske finns med i den där broschyren. Ja, den finns sannerligen med. Det står mycket klart angivet — och med fet stil — att det här förslaget är väckt från moderat håll. Det är bara det jag har tagit upp. Jag har inte sagt att jag vill klämma åt villaägarna. Det tjänar ingenting till att herr Wennerfors försöker driva ett sådant resonemang, för jag tror att kammarens ledamöter i övrigt väl har uppfattat att jag inte har gett mig in på sådant i det sammanhanget, utan jag har klart preciserat vad det var jag reagerade mot.
Fru talman! Eftersom herr statsrådet använder begreppet ”privilegierade grupper” får man det intrycket att detta är någonting som vi måste göra någonting åt. Då tycker jag att det kan vara befogat att ställa frågan: Vad tänker ni nu göra åt detta så att inte de här grupperna i fortsättningen är privilegierade? Nu har jag alltså fått svar på det, och jag får kanske till sist fatta det så att ni inte tänker göra någonting åt dessa privilegierade grupper, i varje fall inte före valet. Fru talman! jag glömde bort att yrka bifall till reservationen 9 i detta betänkande, och för ordningens skull ber jag att få göra det nu.

Fru talman! Jag skall säga några ord i anledning av vpk-motionerna 1562 och 1576, vilka följts upp i reservationerna 5 b och 30 b till civilutskottets betänkande nr 19. I motionen 1562 tas frågan om anslaget till Lånefonden för kommunala markförvärv upp. Motionärerna yrkar här på en höjning av anslaget från 100 miljoner, som föreslås av regeringen, till 200 miljoner. Som motivering för detta yrkande anför vi i huvudsak följande. Planeringen av samhällsbyggandet bör ligga helt i samhällets händer och vara opåverkad av privatekonomiska faktorer som kan driva upp kostnaderna och störa en ur folkets synpunkt lämplig planering. Skall planeringen kunna ske på detta önskvärda sätt måste också kommunerna, som ju svarar för detaljplaneringen, kunna fritt disponera den för samhällsbyggandet erforderliga marken. Det är också nödvändigt att marken står till förfogande rätt lång tid före den tidpunkt då den skall exploateras. En markreserv i kommunernas hand som motsvarar den närmaste tioårsperiodens behov är lämplig. Under senare år har kommunerna getts förbättrade tekniska möjligheter till markförvärv genom ändringar i lagstiftningen. Införandet av kommunal förköpsrätt och den vidgade rätten till expropriering har väsentligt förbättrat kommunernas juridiska möjligheter att gå in och förvärva mark. Men intentionerna bakom dessa lagändringar har helt förfelats om inte kommunerna har de ekonomiska resurser som behövs för att också kunna utnyttja dessa lagliga möjligheter till markförvärv. Dessa markförvärv är också nödvändiga för att de allmännyttiga bostadsföretagen skall kunna få den dominerande och för bostadskonsumenterna i positiv mening prisledande ställning som de är avsedda att kunna inta. Om kommunerna, på grund av bristande resurser, inte kan utnyttja sin förköpsrätt kommer andra intressenter in i bilden. Företagsgrupper med bankintressen bakom ryggen ges då möjlighet att köpa upp stora markområden med företrädesrätt att bebygga dessa. Genom att dessa finansintressen försäkrat sig om marken kan de sedan, via holdingbolag, också säkra marknaden för byggnadsmaterial utan konkurrens från andra. Där samma finansintressen skaffat sig kontroll över hela byggprocessen från materialtillverkningen till det färdiga huset lämnas utrymme för inhämtande av monopolvinster på bostadskonsumenternas bekostnad. Så fungerar i betydande utsträckning den av de borgerliga partierna omhuldade s.k. fria konkurrensen inom bostadsbyggandet. Den inriktning som nu sker på en väsentligt ökad sanering av äldre fastigheter kräver också att kommunerna har ekonomiska resurser att gå in och förvärva hela fastigheter för att sedan i egen regi sanera dessa och hyra ut lägenheterna till sådana hyror att inte de förutvarande hyresgästerna jagas bort av väldiga hyreshöjningar.

Det är motionärernas bedömning — vilken också överensstämmer med markpolitiska utredningens — att riksdagen bör bevilja 200 miljoner till Lånefonden för kommunala markförvärv för budgetåret 1973/74. Jag yrkar därför bifall till reservationen 30 b, som är fogad till civilutskottets betänkande nr 19. I vpk-motionen 1576 tar vi upp frågan om tillskapandet av ett barnpolitiskt och socialt rehabiliteringsprogram för de förhållandevis nybyggda bostadsområden som kommit att kallas för betongslum och för de områden omkring främst storstädernas kärnor som kommit att negativt beröras av sättet att planera stadskärnorna. Den s.k. nyslummen har på några få år blivit ett problem som kommit att diskuteras livligt. Namn på bebyggelseområden som Tensta och Rosengård har i debatten kommit att stå som symboler för problemet. Dessa nyslumområden uppvisar överallt samma karakteristiska drag. De har befrämjat en tydlig social segregering av boendet, de uppvisar ofta exempel på sänkt standard i fråga om frioch grönområden, och den yttre fysiska miljön ger ofta prov på en extrem estetisk utarmning. Bristande samordning av boendeoch följdinvesteringar ger upphov till nödlösningar i fråga om viktiga servicefunktioner. Det händer att skolbarn hänvisas till undervisningslokaler under markplanet och att skolmåltider inte kan tillhandahållas på flera år på grund av bristande lokaliteter. Tillsammans med den segregation av boendet som sker till dessa områden kommer den bristande servicen att sätta sin klasspolitiska stämpel även på barnen. Tendensen till kriminalitet och asocialitet är oftast högre i dessa nyslumområden än vad som är genomsnitt för städerna. De bakomliggande orsakerna är att till dessa områden har sammanförts människor med materiella svårigheter som, när de här också upplever kontaktlöshet och psykiska påfrestningar, lätt söker sin tillflykt till droger för att för stunden vända sina negativa upplevelser från omgivningen. Ett påtagligt problem i dessa områden är den höga förekomsten av subkulturer bland ungdomen. Vi menar att fler poliser inte löser dessa problem utan endast driver dem under jorden. En sanering av hela boendemiljön i dessa betongslumområden måste till, om problemen skall kunna angripas vid roten. I motionen tar vi också upp ett annat stadsbyggnadsfenomen, nämligen degenerationen i städernas centrala och halvcentrala delar. Koncentrationen och kontoriseringen i de större städernas kärnor, samtidigt som privatbilismen nästan ohämmat har släppts in, har lett till negativa miljökonsekvenser för dem som bor kvar i stadskärnorna och kanske i ännu högre grad för dem som bor i halvcentrala lägen i närheten av spekulativa rivningstomter och trafikstråk med en bullrande, tung och tät trafik. Nobelvägen i Malmö med sina bullervärden på New Yorkoch Tokyo-nivå har blivit den klassiska illustrationen till detta fenomen. Motionärerna anser att dessa negativa drag i städernas utveckling djupare sett är följden av en ekonomisk utveckling, där vinstmaximering och spekulation liksom stadsplaneringens underkastelse under privatekonomiska intressen fått slå igenom, samtidigt som folkets breda lager stått utanför det direkta inflytandet över den pågående processen. Att utvecklingen, som vi ser det, har gått snett med dessa negativa verkningar i fråga om både nyslummen och destruktionen intill stadskärnorna innebär inte att en sådan utveckling skulle vara ödesbestämd och omöjlig att påverka. Det går att rätta till dessa problem, men det förutsätter, att man är beredd att angripa de verkliga, bakomliggande orsakerna. Ett sådant ingripande kommer att bli mycket omfattande och sträcker sig med säkerhet utanför de enskilda kommunernas handlingsmöjligheter, i varje fall i dagens kommunalekonomiska situation. Enligt vår mening är rehabiliteringen av nyslummen och de halvcentrala bostadszonerna i städerna ett riksproblem, vars lösning förutsätter insatser från statens sida i samverkan med berörda kommuner. När civilutskottet år 1972 yttrade sig över samma frågeställning som den vi nu återkommer med i denna motion avvisade utskottet tanken på statliga åtgärder och bedömde det hela som en fråga för den kommunala planeringen. Samma hållning intar civilutskottets majoritet också denna gång. Vi är som sagt av annan mening. Vi anser att ett centralt program måste tillskapas som kan ge riktlinjer för rehabiliteringen. Kommunerna behöver också materiellt stöd för att kunna klara genomförandet av behövliga åtgärder. Särskilt viktigt bedömer vi det vara att berörda hyresgäster ges möjlighet att delta i den offentliga diskussion som bör föregå fastläggandet av ett rehabiliteringsprogram. De boende själva bör bäst veta vilken miljö de vill leva i och vilka förändringar som är mest angelägna och som måste tas med förtur. Ett saneringsprogram av det slag jag här skisserat bör, sedan det kommit till utförande, avkasta positiva effekter i form av minskad kriminalitet, bättre folkhälsa, minskade vårdkostnader och högre närvaro på arbetsplatserna. Herr talman! Mot bakgrund av det jag nu anfört yrkar jag i fråga om civilutskottets betänkande nr 19 bifall till reservationen 5 b av herr Claeson.

Herr talman! Jag är glad över att det inte åligger den siste talaren i en debatt som den här att försöka göra en sammanfattning. Det vore naturligtvis inte en så lätt uppgift. Å andra sidan: ett sådant åläggande vore kanske den enda möjligheten att begränsa debatter av den här arten. Det antal minuter som talarna antecknar sig för synes de ta föga hänsyn till! Må jag få bli undantaget. Den här debatten, liksom de senaste årens diskussioner kring bostadspolitikens utformning, har i hög grad kännetecknats av en snedvridning beträffande sakinnehållet. Att döma av motionerna till årets riksdag har ändå bostadsfrågan alltjämt mycket stark dragningskraft. Årets motioner berör i stort sett hela sektorn: service-, markoch beskattningsfrågor. Främst i debatten står dock de alternativa byggnadsformerna, flerfamiljshus kontra låghus. I bakgrunden finns också spekulativa intressen. Jag tycker ibland att man förenklar problemet. Det finns ett antal bostadstyckare som ofta i tidningar och i övriga massmedia med svepande drag för fram i dagsljuset några typexempel, som tycks stödja deras personliga uppfattning. Vad som är väsentligt i sammanhanget försvinner ofta vid horisonten. Och det väsentliga är den sociala bostadsmålsättningen.

Debatten om låghus kontra höghus har sin förklaring. Naturligtvis har varje bostadsform sina fördelar. Det ena goda behöver inte förskjuta det andra. Det har sagts i denna debatt att bostadsbristen är hävd. Ja, men för några år sedan framhölls det från riksdagens talarstol, och även från andra talarstolar, ofta och med skärpa att vi hade världens längsta bostadskö. Det borde kanske också framhållits att vi under en lång rad år haft det, relativt sett, mest omfattande bostadsbyggandet i världen, inte bara med hänsyn tagen till kvantiteten utan också just med hänsyn till den sociala målsättningen. När nu ett företag som Skånska cementgjuteriet i ett utspel säger att 95 procent av alla ungdomar vill bo i marklägenhet, så är det i sig självt högst tvivelaktigt. Varför blev det inte 100 procent? Hurdan skulle vår bostadsmiljö i dag ha varit om vi skulle hårdra konsekvenserna av dagens skendebatt? Låt oss säga att bostadsproduktionen sedan 1964 — under den period som miljonprogrammet existerat — varit helt inriktad på markbostäder. En miljon markbostäder just när bostadsbristen var som värst, i en period när den politiska vulgärpropagandan inriktade sig på den ”ständiga bostadsbristen”, en miljon bostäder i småhus kring våra mest tätbefolkade kommuner — hade det givit oss en acceptabel bostadsmiljö? När vi i civilutskottet i höstas besökte USA fick vi erfara att det måste finnas balans även i denna produktionskedja. Vi såg skräckexempel på småhusproduktion. Den ekonomiska kostnadseffekten av ett sådant handlande lämnar jag därhän; det finns ytterligare en aspekt. Har alla människor förutsättningar att få sin bostadsfråga löst via småhusbyggande? Det finns undersökningar från t.ex. Stockholm som visar att de ensamstående är de mest missgynnade på bostadsmarknaden den dag som i dag är. Man beräknar att 250 000 ungdomar varje år flyttar från sina föräldrahem för att skaffa sig en egen bostad. De får i huvudsak nöja sig med trista hyresrum, gamla och dåligt möblerade. Men ungdomarna är inte den enda grupp som har dåliga bostäder; dit hör invandrare, gamla samt fysiskt och socialt handikappade. Vi vet också att det i vårt land finns en halv miljon hushåll som för närvarande är trångbodda. Den sociala bostadsaspekten visar att vi med förnyad kraft måste inrikta oss på kravet på hälsobostad åt alla. Socialdemokratin måste angripa dessa problem med samma kraft och beslutsamhet som vi använt för att bygga bort de långa bostadsköerna. Här har samhället och självkostnadsföretagen HSB, SABO och Riksbyggen sin uppgift. De bör också av oss i riksdagen beredas möjligheter att spela en än mer dominerande roll på denna marknad. I dag har vi några tiotusental outhyrda lägenheter, i regel i nyproduktionen. Att då plötsligt tala om en väldig överproduktion är naturligtvis felaktigt. Visst är det besvärande för de kommuner som har drabbats av dessa problem; det har jag stor erfarenhet av. Orsakerna varierar också i kommunerna. Vid en tidigare debatt här i kammaren har jag redogjort för orsakerna till att min hemort drabbats i hög grad. Situationen där har inte förbättrats — tvärtom. Dagens utskottsbetänkande andas ändock en möjlighet att utveckla det gemensamma ansvaret, att bära varandras bördor, och för detta tackar vi som har drabbats av problemet med outhyrda lägenheter. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottsbetänkandets majoritetsyrkande på alla punkter.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan har frågat statsministern om regeringens principiella uppfattning om fiskegränser och om regeringen är beredd att skyndsamt vidtaga åtgärder för att Islands beslut om utvidgning av sin fiskegräns till 50 nautiska mil vinner internationellt erkännande. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Låt mig till en början i all korthet något beröra den faktiska bakgrunden till den nuvarande fiskerikonflikten kring Island. I juni 1958 beslöt isländska regeringen att flytta ut sin fiskegräns från 4 till 12 sjömil med verkan från den 1 september 1958. Åtgärden föranledde skarpa protester från främst Storbritannien och Västtyskland. Sedan följde en tid med många incidenter mellan utländska fiskare och isländska bevakningsfartyg. Förhandlingar inleddes och resulterade först år 1961 i överenskommelser mellan Island samt Storbritannien och Västtyskland i vilka de senare länderna godtog den isländska 12-milsgränsen. Den isländska regeringen säger sig i överenskommelserna komma att fortsätta sina strävanden att ytterligare utsträcka sin fiskerijurisdiktion. Sedan Islands regering beslutat att från den 1 september 1972 utvidga sin fiskegräns till 50 sjömil drogs frågan av Storbritannien och Västtyskland inför Haagdomstolen, som i augusti 1972 meddelade interimistiska beslut. I dessa uppmanas bl.a. parterna att avstå från åtgärder som förvärrar situationen, och Storbritannien och Västtyskland åläggs att inte fånga mer fisk kring Island än medelfångsten under 1960-talet, 170 000 ton respektive 119 000 ton. De förhandlingar mellan parterna som förts sedan förra året har ännu inte lett till någon uppgörelse. Enligt senaste uppgifter skall man på brittisk sida ha gått med på att begränsa fångsten till 145 000 ton per år medan man på isländsk sida inte skulle godtaga mer än 117 000 ton. Fiskegränsfrågan har diskuterats vid flera nordiska utrikesministermöten, senast i Oslo i mars i år. De nordiska utrikesministrarna har därvid uttryckt förståelse för motiven bakom Islands beslut att utvidga fiskegränsen och uttryckt förhoppningen att Förenta nationernas förestående havsrättskonferens skall nå fram till en lösning som tillgodoser både Islands och andra kuststaters intressen. Vad så angår regeringens principiella uppfattning om fiskegränser, alltså herr Carlssons i Vikmanshyttan första fråga, vill jag först nämna att krav från kuststater på ensamrätt till fisket utanför territorialgränsen är en relativt ny företeelse. Det var först vid havsrättskonferensen i Geneve år 1960 som ett förslag så när hade antagits om att kuststaterna hade rätt till ett 6 sjömil brett territorialhav med en lika bred fiskezon utanför. Enligt 1964 års Londonkonvention om fisket, vilken Sverige biträtt, kan konventionsstaterna inrätta fiskezoner ut till 12 sjömil från kusten, varvid dock främmande stats traditionella fiske mellan 6 och 12 sjömil skall få fortsätta. Sverige inrättade år 1968 en fiskezon utanför Västkusten. Som framgår av jordbruksministerns svar den 6 februari i år på en enkel fråga undersöker regeringen förutsättningarna för samförstånd med Östersjöstaterna om utvidgning av den svenska fiskegränsen också i Östersjön. Någon enhetlig praxis i fråga om fiskezonernas bredd har inte utvecklat sig, och inte heller formerna för fastläggande av sådan praxis. Det är uppenbart att andra intressen än kuststaters berörs av fiskezonerna. Det gäller särskilt de stater, vilkas fiskare riskerar att förlora traditionella fångstplatser. Fångstteknikens utveckling nödvändiggör effektiva åtgärder för att bevara havets levande resurser på en hög avkastningsnivå. Regionala fiskerikommissioner har här en betydelsefull funktion att fylla. Inom ramen för den nordostatlantiska fiskerikommissionen söker Sverige verka för att erforderliga internationella åtgärder vidtas till skydd för fiskbestånden i denna för oss viktiga del av Atlanten. Vi har också aktivt arbetat för tillkomsten av en motsvarande organisation för Östersjön, i vilket syfte Polen tänker anordna en konferens inom en nära framtid. Utvecklingen har härutöver också aktualiserat allvarliga fördelningsproblem. Teknologiskt avancerade fiskeflottor från högt industrialiserade länder bedriver i dag ett omfattande fiske på alla betydande fångstplatser i världen. Den enorma fångstkapaciteten hos dessa långdistansfiskande flottor har på många platser haft en förödande inverkan på kuststaternas möjlighet att tillgodogöra sig havets levande tillgångar utanför de egna kusterna. Främst gäller detta u-länderna. Men effekterna kan vara lika kännbara för de andra stater, för vilkas ekonomi fisket har en avgörande betydelse. Island är ett sådant land. Alla dessa länder har därför berättigade anspråk på företrädesrätt till fisket i vattnen utanför sina kuster, längre ut än 12-milsgränsen. Den bristande enhetligheten i rådande praxis och de starkt grundade krav som föreligger gör en internationell reglering utomordentligt angelägen. För att lösa bl.a. just dessa problem har Förenta nationernas generalförsamling sammankallat en tredje havsrättskonferens, vars procedurella del börjar mot slutet av året och vilken sedan hålls i Santiago i april—maj nästa år. Multilaterala regleringar brukar emellertid erfarenhetsmässigt ta lång tid i anspråk. I de fall rådande tillstånd inte utan allvarliga återverkningar kan bestå i avvaktan på en multilateral reglering, får man tillgripa provisoriska lösningar. På herr Carlssons andra fråga får jag svara att regeringen har förståelse för det rimliga i att en stat som för sin existens är så beroende av fiskerinäringen som Island tillerkänns företrädesrätt till fisket även utanför territorialgränsen. Regeringen beklagar att motsättningarna mellan Island och Storbritannien lett till incidenter. Vi vädjar till båda parter att göra stora ansträngningar för att finna en provisorisk uppgörelse, baserad på parternas legitima intressen för att få ett slut på den akuta konflikten. En sådan uppgörelse behöver inte bli prejudicerande för en slutlig lösning. I konsekvens med vad jag nyss sagt om den svenska inställningen till behovet av företrädesrättigheter för vissa kuststater kommer den svenska delegationen vid havsrättskonferensen att instrueras att verka för att de isländska behoven av företrädesrätt till fisket kring Island skall bli allmänt erkända och godtagna. Självfallet kommer regeringen också att verka för de svenska fiskarnas rätt att få fortsätta att bedriva sitt traditionella fiske i Nordsjön.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag ber också att få framföra ett tack för de redovisningar över sakläget kring fiskeriproblemen och den isländska fiskerikonflikten som statsrådet gjorde. Skälen till min interpellation var flera. Island är ju en del av den nordiska gemenskapen. Vi har samma kulturbakgrund, de första invånarna i sen tid utvandrade från Norge och Skandinavien år 874 till Island. Vi kan i den isländska litteraturen hämta mycket av kunskap om vår tidigare historia. Detta sammantaget gör att Island och dess folk kommit att stå oss nära i många avseenden. Det har sagts om Island att det är isens och eldens rike. Belägenheten ute i Nordatlanten ger sin särskilda prägel åt Island och dess folk. Hur många har tänkt på att av Islands areal är I procent odlad mark, 23 procent betesmarker och resten bergsoch jökelområden? Skog saknas praktiskt taget helt. Mineraltillgångar förekommer inte, även om stora områden är täckta av lava och sand som en följd av de många vulkanutbrott som man varit utsatt för. Jag skall inte fördjupa mig i detta. Jag vill bara erinra om vulkanen Laki som vid sitt utbrott år 1783 åstadkom väldiga skador på Island. Vid det tillfället dukade 80 procent av alla landets får under, 75 procent av hästarna samt drygt 50 procent av nötkreatursstammen. Förlusten i människoliv blev också fruktansvärd — mer än 9 000 människor förlorade livet. Detta vulkanutbrott varade i fyra månader. Hela Island täcktes av aska, och molnen av askan drog också in över hela Europa och in över delar av Nordafrika och Asien. Mest känd är väl vulkanen Hekla som i historisk tid haft 23 utbrott, det senaste 1947—1948. Utbrottet sydväst om Västmannaöarna 1963, som pågick i tre och ett halvt år, medförde att en ny ö, Surtsey, reste sig ur havet. Med bävan och sorg har vi också det här året följt verkningarna av utbrottet på Heimoya — efter 6 000 år av tystnad vaknade krafterna till liv i vulkanen den 23 januari 1973. Utbrottet pågår fortfarande och har gjort 5 300 människor hemlösa — var 40:e islänning. Det kan få räcka med dessa kortfattade uppgifter om Island — detta stormpiskade land uppe i Nordatlanten som för sin utkomst och framtid är hänvisat till vad havet kan ge. Islands möjligheter, dess framtid och standard är i stort sett beroende av fisket. 90—95 procent av exporten utgörs av fisk och fiskprodukter. Här finns också bakgrunden till min interpellation — Islands totala beroende av tillgången på fisk och vad fisket kan ge. Det är mot den bakgrunden som man har att se den isländska regeringens, det isländska folkets kamp för att värna om möjligheterna för ett tillräckligt stort fiskeområde. Så till mina frågor och svaren på dessa. På frågan om regeringens principiella uppfattning angående fisketerritorialgränser konstaterar utrikesministern att någon enhetlig internationell praxis inte finns utvecklad på detta område. Som jag redovisat i interpellationen finns inga enhetliga bestämmelser om fiskegränser. Det framgår närmast av hur fiskegränserna varierar. En rad länder, främst i Sydamerika men också i Afrika, har fiskegränser ända upp till 200 nautiska mil från kusten. För Island är det fråga om att flytta fiskegränsen från nuvarande 12 till 50 nautiska mil ut. Det har i något sammanhang hänvisats till Haagdomstolen för lösning av tvister av detta slag som uppstått när ett land flyttat sin fiskerättsgräns. Andra har hänvisat till den havsrättskonferens som skall hållas i Santiago i början av 1974. Den verklighet som råder på detta område visar att varje land tydligen måste ta sitt ansvar i dessa frågor. Förhoppningarna om att nå enighet om en lösning av detta problem på havsrättskonferensen i Santiago nästa år måste nog tyvärr bedömas som små. Sydamerikanska och afrikanska länder kommer säkerligen att hävda den rätt till 200 nautiska mil som är proklamerad. Inom parentes sagt, herr utrikesminister, finns det säkerligen skäl för det också. En rad europeiska och andra länder kommer med hänsyn till sina intressen att hävda att de nationella fiskeområdena måste begränsas i största möjliga omfattning och att utvidgningar skall undvikas. Island och andra länder kommer att hävda sin suveränitet att själva få avgöra frågan om sina fiskegränser. Man gör sig nog inte skyldig till någon överdrift om man säger att det blir svårt att finna en för alla deltagande länder gemensam och godtagbar lösning av frågan om fiskegränserna. Utrikesministern har i sitt värdefulla svar utvecklat en rad synpunkter omkring dessa frågor, som verkligen behöver beaktas, t.ex. hur det med modern teknik bedrivs ett fiske — man kan väl säga nära nog rovfiske på en del håll — som äventyrar den framtida tillgången på fisk. Utrikesministern säger också att fisket för många länders ekonomi har en helt avgörande betydelse. Herr utrikesministern nämner Island som exempel. I svaret sägs vidare att alla dessa länder ”har därför berättigade anspråk på företrädesrätt till fisket i vattnen utanför sina kuster, längre ut än 12-milsgränsen”. Jag tackar för denna principiella förklaring, som också utgör inledningen till svaret på min andra fråga, om den svenska regeringen är beredd att skyndsamt vidtaga åtgärder för att Islands beslut om en utvidgning av landets fisketerritorium till 50 nautiska mil vinner internationellt erkännande. Herr utrikesministern säger här att regeringen har förståelse för det rimliga i att Island tillerkänns företrädesrätt till fisket även utanför territorialgränsen. Vi rör oss ju här på känsliga områden, där orden måste vägas. Skälen till att Island utvidgat sina fiskegränser är ju flera. Till 90—95 procent är, som jag sagt tidigare, Island för sin ekonomi beroende av fisket — procenttalen gäller exportinkomsterna. Utan fisket har Island ingen framtid — det är ju den enkla och kalla verkligheten. Från den utgångspunkten måste islänningarna också värna om fisktillgångarna inför framtiden. Enligt marinbiologerna måste här ett skydd till för fisket, så att en uppbyggnad kan ske av fiskstammen. Någon har sagt att de 50 sjömilen är lika mycket en livsnödvändighet för fisken som för islänningarna själva. Jag tror att det ligger väldigt mycket av sanning i detta uttalande. Låt mig i detta sammanhang bara konstatera att det blir en morgondag också — vi behöver och Island behöver även då tillgång till fisk i närliggande farvatten. Får jag till slut säga att det gamla uttrycket, att man skall bistå en broder i nöd, verkligen är tillämpligt här. Island tillhör den nordiska kulturkretsen, den nordiska gemenskapen. Vi har verkligen all anledning, herr utrikesminister, att på allt sätt stödja Island och dess folk i dess kamp för sin framtid. Det har varit — och är — utsatt för många prövningar. Island är en liten nation med sina 203 000 invånare. Vi är också en liten nation i världen. Men vi är störst i Norden. Vi har all anledning att hävda de små folkens rätt att leva och forma sin egen framtid. Det finns skäl att säga detta just i dag, när radionyheterna förtäljer att engelsmännen inte respekterar Islands beslut om fiskegränser — att man under örlogsskydd avser att inte respektera Islands fiskegräns och de erbjudanden om överenskommelser Island ändock gjort. Vi får inte och kan inte godtaga att makt är rätt när en stormakt söker hävda sina intressen på detta sätt. Låt mig till slut, herr talman, citera några ord ur det nyårstal som den isländske presidenten höll vid det senaste årsskiftet. Han uttalade sig i fri översättning på följande sätt: När jag denna gång omnämner Islands förhållande till omvärlden tänker jag i synnerhet på de nordiska länderna och våra förbindelser och vårt samarbete med dem, och då inte mindre på Färöarna och Grönland än på de övriga nordiska länderna. Folken i dessa länder är våra naturliga vänner och vi samarbetar med dem på grund av kultursläktskap och ländernas liknande geografiska belägenhet, som har till följd att våra intressen på olika sätt är gemensamma, t.ex. när det gäller de människor som bygger sin existens på att fiskbestånden i Nordatlanten bevaras framöver. Norska fiskares, färöingars och grönländares solidaritet med oss på detta område har framträtt med stor klarhet just under den senaste tiden, och det kan förväntas att detta kommer att fortsätta. Folk i dessa länder har liksom kommit att stå varandra närmare. Vår sak har många talesmän i Norden, däribland Finlands president. Detta är av oerhört stor betydelse för oss, och det bör vi vara på det klara med, även om man av och till hör den meningen uttalas att våra grannländers regeringar ger sig något för liten tid till överläggningar. Men det finns säkerligen många hänsyn att ta i detta sammanhang. Emellertid kan man icke fördölja att man ofta hör nordiskt samarbete omtalas med liten respekt. Låt mig säga, herr utrikesminister, att vi kan öka respekten för det nordiska samarbetet genom att stödja Island i dess kamp för sina framtida möjligheter. Jag vill, herr utrikesminister, uttala den förhoppningen att Sveriges regering på allt sätt ställer sig bakom Island i dess kamp för en tryggad framtid. Jag ber, herr utrikesminister, att än en gång få tacka för det svar jag fått på min interpellation.

Herr talman! Låt mig med detsamma förklara att jag inte tvivlar på den goda viljan hos herr Carlsson i Vikmanshyttan när han har interpellerat utrikesministern i den här frågan. Jag kan hålla med honom när han säger att vi här rör oss på känsliga områden där orden måste vägas, och jag skall göra mitt bästa för att inte i onödan säga någonting som sårar vare sig den ene eller den andre. Jag kan också hålla med om att man måste förstå Islands speciella förhållanden. Island har ett beroende av fisket som ingen annan nation i våra områden. Men det finns också områden inom andra stater, exempelvis inom Sverige, som är kolossalt beroende av fisket. Därför tycker jag att såväl interpellanten som herr utrikesministern har tagit litet grand för lätt på konsekvenserna för svenska medborgare av det som håller på att hända. Jag vet att många har invänt: Har förhållandena uppe vid Island någon betydelse för de svenska fiskarna? Vi har ju inte på senare år haft några fiskare runt de isländska kusterna. Det är därför egentligen inte med tanke på den saken jag har tagit till orda i frågan, utan därför att jag under ganska många år har haft möjlighet att följa vad som händer på det här området, jag vågar säga över hela världen. Jag har lagt märke till hur oerhört ”smittosam” en sådan här sak är. En utflyttning av fiskegränserna inom ett område har ofelbart följts av utflyttningar också inom andra områden. Det är på den punkten som mina farhågor på ett alldeles särskilt sätt kommer in. Både interpellanten och herr utrikesministern har pekat på att havsrättskonferensen i Geneve år 1960 slutade mer eller mindre i ett kaos, vilket är livligt att beklaga. Därigenom uppstod den laglöshet, eller vad man vill kalla det, som råder i dag. Sedan dess har våra fiskare oroligt frågat sig: Vad kommer att hända?

Vad kommer nu att ske, undrar de, när man också på andra håll ute i Nordsjön utvidgar gränserna mycket kraftigt? Mot den bakgrunden aktualiserade jag den här frågan redan innan Island hade flyttat ut sina gränser. När islänningarna började resonera om eventuella utflyttningar interpellerade jag nämligen här i riksdagen. Det var i november 1971, alltså nära ett år innan utflyttningen var ett faktum. De frågor jag då ställde var: ”1. Är regeringen uppmärksam på de ytterst stora risker det nuvarande svenska fisket på internationellt vatten löper om Island planenligt flyttar ut sin fiskegräns från nuvarande 12 till 50 sjömil? 3. Om utflyttningen inte kan stoppas, vilka åtgärder ämnar regeringen då vidtaga för att skydda de svenska yrkesfiskarnas intressen?” Tre veckor senare, den 6 december 1971, gav statsrådet Lidbom på denna interpellation ett svar som jag då tyckte var mycket tillfredsställande. Han uttalade samma oro som jag hade givit uttryck för i interpellationen, och jag citerar något av vad han sade: ”I det rådande läget måste man hälsa med tillfredsställelse Förenta nationernas generalförsamlings beslut att till 1973 inkalla en ny havsrättskonferens som bl.a. skall ta ställning till frågan om fisket på det fria havet. Lösningar på dessa problem som vinner en bred uppslutning bland FN:s medlemsstater är den bästa garantin mot att den rådande situationen försämras som följd av att allt flera kuststater tar avgörandet i sina egna händer genom ensidiga beslut. Frågan om kuststaternas särskilda fiskerättigheter rör alla de stater som fiskar i området och bör därför lösas i samförstånd mellan berörda stater.” Det är ju rätt klara besked, och tyvärr måste jag här konstatera en ganska kraftig svängning i regeringens inställning. Under tiden sedan denna interpellation framställdes, alltså i november 1971, har jag många gånger måst lugna de svenska fiskarna. Jag har sagt att det här är den svenska regeringens inställning och att jag inte tvivlar på att regeringen kommer att beakta de svenska fiskarnas intresse och hålla på det enda rimliga — att man multilateralt löser sådana frågor på ett för alla parter vettigt sätt. Jag kunde säga det inte minst därför att statsrådet Lidbom då förklarade: ”Vi är i Sverige väl medvetna om hur beroende Island är av sitt fiske och vi har full förståelse för den oro man i Island hyser för den minskade tillgången på fisk.” Därutinnan hade han fullständigt rätt. Men så säger han: ”Vi tar emellertid avstånd från ensidiga åtgärder av den natur som övervägs i Island. Det finns tyvärr exempel i det förgångna på att ett sådant tillvägagångssätt kan skapa internationella spänningstillstånd och konflikter. Enligt vår uppfattning bör dessa problem lösas vid den stundande havsrättskonferensen, — — —.” Det var, som jag sade förut, ett som jag tycker klart svar, och det har lugnat fiskarna. Tyvärr måste jag säga att jag i fortsättningen nog får väldigt svårt att lugna dem på den här punkten efter att ha tagit del av utrikesministerns svar i dag. Jag är också rätt förvånad över interpellantens brådska när han uppmanar regeringen att skyndsamt hjälpa till med Islands ensidiga utflyttning av fiskegränserna. Det kanske verkar konstigt, men jag ber interpellanten, herr utrikesministern och övriga att göra klart för sig att detta kan bli ett dråpslag mot svenskt fiske. Särskilt Västkustfisket är ju beroende av hela Nordsjön. Det kan, som jag tidigare sade, visa sig att fiskegränserna kommer att utflyttas. Jag vet att det redan förs mycket avancerade diskussioner i Norge. Tidigare skedde det på fiskeriorganisationsplanet, men nu sker det också högre upp. Fiskeridirektören Klaas Sunnanå sade helt nyligen att det är fullt korrekt — Norge bör arbeta på att få en 50 sjömils fiskegräns. Under sådana förhållanden måste man fråga sig hur det kommer att se ut när samtliga länder vid Nordsjön — Norge, Storbritannien, Västtyskland, Holland och Danmark — har 50 sjömils gränser. På TV-skärmen visar jag nu en karta över Nordsjön där jag har lagt in 50 sjömils gränser och där de olika ländernas kuster framgår. Det svenska fisket i Nordsjön bedrivs i mycket stor utsträckning på de områden som ligger mellan nuvarande 12-milsgränsen och 50-milsgränsen — det rör sig naturligtvis hela tiden om nautiska mil eller sjömil. Utanför 12-milsgränsen i Sydvästnorge har vi en hel del fiske. Öster om Shetlandsöarna har vi vårt långafiske och vissa tider också ett rätt givande sillfiske. Längre ner, utefter skotska kusten och ner mot engelska kusten, förekommer det också att våra fiskare under vissa tider helt och hållet frekventerar vattnen utanför 12-milsgränsen. Naturligtvis är de någon gång också i det område som skulle bli kvar efter en utflyttning av gränsen till 50 sjömil. På kartan finns emellertid en del prickar inlagda i mitten av Nordsjön — det är de oljetorn som fanns färdiga när jag gjorde den här kartan för snart två år sedan. I dag finns där många fler. Det är områden som är nära nog omöjliga för några fiskare att tråla i därför att bottnen är fördärvad. Allt detta gör att det är med mycket, mycket stor oro som jag ser framtiden an för fiskarnas del. När utrikesministern mycket riktigt nämnde de diskussioner som fördes beträffande 12-milsgränsen runt Island 1958 och 1960 glömde han en mycket viktig sak i sammanhanget. Det träffades ett avtal mellan Storbritannien och Västtyskland å ena sidan och Island å andra sidan enligt vilket man, om Island senare skulle vilja ytterligare flytta ut sina gränser, skulle hänskjuta frågan till Haagdomstolen. Endera parten skulle ha rätt att så göra. Dessutom skulle Island minst sex månader i förväg lämna meddelande till de övriga staterna. Denna del av överenskommelsen — alltså att lämna meddelande i förväg — uppfyllde Island men däremot inte den andra delen. Man vägrade hänskjuta frågan till Haagdomstolen, vägrade godkänna Internationella domstolens i Haag rätt att över huvud taget ta upp frågan. När Storbritannien den 17 april 1972 vände sig till Haagdomstolen i ärendet försökte man där nå en kompromisslösning. Island ombads givetvis att också inställa sig till förhandlingar inför domstolen, men i ett brev från den isländske utrikesministern den 29 maj 1972 förklarades bara att Haagdomstolen icke är kompetent att fatta beslut i de här frågorna. Tiden gick. Island fasthöll vid att Internationella domstolen inte skulle handlägga frågan, och då hördes England ensidigt den 5 januari i år. Den 2 februari i år uttalade sig Internationella domstolen i frågan huruvida den kunde anses vara kompetent eller inte att besluta i frågan. Med 14 röster mot 1 — Internationella domstolen består som bekant av 15 ledamöter, varav en svensk, ambassadör Sture Petrén — beslöt domstolen uttala att den anser sig vara kompetent i ärendet. Den enda som gick emot beslutet var Mexicos representant, som senare har avgått ur domstolen. Man måste fråga sig: När nu Haagdomstolen har givit ett så pass entydigt besked om att Island borde försöka klara ut dessa frågor och vänta till dess havsrättskonferensen var över, vad är det då som gör att man på svensk sida har svängt som man gjort? Jag tror mig kunna utläsa svaret på den frågan i utrikesministerns uttalande att fiskegränsfrågan har diskuterats vid flera nordiska utrikesministermöten, senast i Oslo i mars detta år. Jag vill på intet sätt fördöma att man försöker komma fram till lösningar i sådana sammanhang — det är ju rätt naturligt — men jag måste djupt beklaga om man då kommer fram till lösningar som i det långa loppet blir ett dråpslag mot den svenska yrkesfiskarkåren. På tal om möjligheterna att skydda fiskbestånden inom de områden som är aktuella säger utrikesministern sedan: ”Inom ramen för den nordostatlantiska fiskerikommissionen söker Sverige verka för att erforderliga internationella åtgärder vidtas till skydd för fiskbestånden i denna för oss viktiga del av Atlanten.” Där gäller det alltså nordostatlantiska fiskekonventionen. Och det anförda är helt riktigt. Det kan jag vitsorda, eftersom jag har haft regeringens förtroende att under rätt många år sitta med i den fiskekommission som behandlar dessa frågor. Jag har där ingenting att anklaga regeringen för. Men jag måste peka på det faktum att det händer saker och ting som är ganska tråkiga. I kommissionen har man inom konventionens ram arbetat på att söka få till stånd fångstkvoteringar mellan länderna som skulle lösa frågorna på ett rättvist sätt. I maj månad förra året, när den årliga konferensen hölls, trodde man sig vara framme vid en lösning, och artikel 7:2 i konventionen skulle då ut på ratificering för att man skulle kunna börja arbeta med kvoteringar staterna emellan. Samtliga de 14 länder som tillhör konventionen förklarade sig villiga att delta i detta arbete. Alla har också i dag ratificerat artikeln utom Belgien och Island. Belgarna har förklarat att det är en fråga om deras legislation; det är en tidsfråga när de ratificerar. Islänningarna däremot tycks luta åt att det för deras del inte kan bli fråga om att stå fast vid det löfte de gav i maj förra året, utan de kommer först att vilja se hur det går med hela deras fiskegränsfråga. Jag kan i det sammanhanget också peka på en liten sak som jag nämnde då jag tackade för interpellationssvaret för två år sedan. Island har framställts som den nation som man på allt sätt bör hjälpa. Därutinnan har jag heller ingen annan uppfattning än att vi bör hjälpa Island så långt det går, utan att stjälpa för andra.

Detta gjorde han givetvis i akt och mening att försöka få ett så brett underlag som möjligt för en S0-milsgräns, som på det sättet skulle förefalla relativt blygsam i förhållande till den han talat om. Det har talats om nordiskt samarbete här i dag. Det är väl riktigt att ha sådant samarbete, det vill vi ha allihop. Men man måste fråga sig: Hur rimmar talet om nordiskt samarbete med att en av de nordiska staterna reser till Afrika för att hämta styrka och kraft gentemot andra nordiska stater? Den formen av nordism har jag inte mycket till övers för, det måste jag göra klart för kammaren! Utrikesministern säger att man i sådana här situationer kanske får tillgripa provisoriska lösningar. Ja, det får man måhända göra, men då måste jag fråga: Menar utrikesministern med detta unilaterala beslut i stil med det som Island här har fattat? I så fall beklagar jag att man använder den formen av provisorium. Sedan säger utrikesministern: ”Regeringen beklagar att motsättningarna mellan Island och Storbritannien lett till incidenter.

Erfarenheterna från de år som gått talar ett helt annat språk. När de incidenter nämns som inträffat måste man se litet grand på hur bestämmelserna som sådana har uppkommit. Herr Carlsson i Vikmanshyttan nämnde de brittiska trålarnas och brittiska örlogsfartygens roll i sammanhanget. Jag måste ändå peka på den för mig mycket egendomliga roll som en gammal kulturnation som Island spelade när det gällde början till dessa incidenter. Det förhöll sig på det sättet att den isländska regeringen — när de brittiska trålarna började fiska innanför den gräns som Island ansåg vara riktig och inte fann sig i att Island unilateralt hade flyttat ut gränsen — gav sina bevakningsfartyg order om att gå ut på fiskefältet och kapa vajrarna till trålarnas redskap. Jag kan förklara för kammaren att det här kommer litet känsla in i bilden för mig själv, eftersom jag råkar ha närmare 20 år på sjön, varav ett tiotal år som aktiv skeppare på en trålare, bakom mig. Det finns nämligen ingenting på havet som är så avskyvärt för en fiskare som att förstöra någon annan båts redskap. Det är en oskriven lag på havet att man skall hjälpa varandra i alla situationer. Det har hänt att båtlag, trålarbesättningar som varit nära nog dödsfiender, i en situation när redskap har varit i fara ändå har hjälpt varandra. Här ger en regering i en gammal kulturstat sina båtar order om att gå ut och kapa linorna till redskap! Att redskapen för varje trålare kostar mellan 20 000 och 30 000 kronor bryr jag mig mindre om i sammanhanget, för den engelska fiskeflottan är i ganska stor utsträckning stöttad av staten, men risken för liv och lem för människorna ombord på en trålare när en annan båt går akter om den och klipper av vajrarna kan inte negligeras. Det var efter dessa kapningar av vajrarna, detta förstörande av redskap som britterna satte in sina örlogsfartyg. Jag talade i början av denna vecka med den man som inom det brittiska jordbruksoch fiskeridepartementet handlägger denna fråga, och han sade att sådana kapningar nu redan gjorts vid ett trettiofemtal tillfällen.

När dessa fartyg skyndat trålarna till undsättning, har det varit för att ett isländskt bevakningsfartyg försökt kapa vajrarna, och då kommer saken i ett annat ljus. Jag ber om ursäkt för att jag blivit litet mångordig, men detta är en sak som ligger inte bara mig själv utan hela svenska fiskarkåren så varmt om hjärtat att jag har varit tvungen att ta upp en del tid med det. Jag vill sluta med ett par frågor. Som vi alla hörde i radio och TV i går har ett isländskt statsråd inför Europarådet förklarat att det nu är 70 sjömil man vill utvidga fiskegränsen till. Jag vill då fråga herr Carlsson i Vikmanshyttan om hans uppmaning till regeringen att skyndsamt vidta åtgärder för att få till stånd ett erkännande av Islands fiskegräns gäller den på 50 sjömil, som han talade om i sin interpellation, eller den på 70 sjömil enligt de nya isländska propåerna. Jag vill till herr utrikesministern ställa frågan: Gäller den välvillighet som lyst igenom i svaret i fråga om en utvidgning av Islands fiskegräns till 50 sjömil också en utvidgning till 70 sjömil?

Herr talman! Låt mig börja där herr Åberg slutade och säga att min interpellation gällde en utvidgning av fiskegränsen från 12 till 50 nautiska mil. Självfallet har jag ingen anledning att ändra uppfattning på den punkten; den meningen står jag för att det bör ske en utvidgning. Herr Åberg säger att jag tar lätt på dessa frågor och att jag haft alltför bråttom. Det finns då anledning att erinra om ett par saker. Som jag sade i mitt tack för svaret är Islands framtid helt beroende av vad havet kan ge. Självfallet har Island också viss inkomst av sitt jordbruk och sin turism, men av exportinkomsterna kommer 90—95 procent från fisket. Det innebär att detta är en utomordentligt stor och väsentlig fråga för Islands framtid. Eftersom Island är en del av den nordiska gemenskapen är det självklart att det inte är likgiltigt för någon av oss — inte heller för herr Åberg, tror jag — vilka Islands framtida möjligheter blir. Det här är inte någon lätt fråga. Det har heller inte varit någon lätt fråga för mig. Jag hade tillfälle att 1971 på Färöarna och på Island ta del av problematiken kring dessa frågor. Färöingarna var då ytterst bekymrade inför möjligheterna att Island skulle utvidga sin fiskegräns till 50 nautiska mil och på det sättet utestänga Färöarna. De färöingar jag hade tillfälle att diskutera med sade att om detta skulle bli en realitet, så skulle det ge Färöarna mycket stora bekymmer för framtiden. Vi vet emellertid nu, att när man har utvidgat fiskegränsen har ett avtal träffats mellan Färöarna och Island som innebär — det intrycket har jag fått av samtal med representanter för Färöarna — att färöiska fiskare får fiska i vanlig ordning omkring Island. Det är alltså en insats i gemenskapen nordiska länder och fiskare emellan, som jag tror att det är utomordentligt viktigt att man kan bevara i framtiden. Herr Åberg hänvisade till de avtal som fanns mellan England, Tyskland och Island sedan fiskegränsen utvidgades förra gången. I det avtalet sägs att man skall dra eventuella tvister inför Haagdomstolen. Man hävdar i dag — och jag tror jag vågar säga: med all rätt — att det ändå har inträtt en del nya förhållanden sedan den tiden genom den starka utfiskningen på de isländska fiskebankarna som innebär att fiskets möjligheter i framtiden äventyras. Jag skall strax återkomma till detta. Jag vill egentligen inte ta upp en diskussion här om Haagdomstolens kompetens — här finns utrikesministern och hans rådgivare, som kan bedöma den frågan betydligt bättre än vad jag kan göra som lekman. Jag vill ändå hävda, som man har sagt från isländsk sida, att det inte finns några regler i folkrätten som innebär att Haagdomstolen har rätt att bedöma och döma i dessa frågor. Vidare hävdar man från isländsk sida att eftersom Förenta nationerna — jag tror det är sedan 1949 — haft ett uppdrag att genom havsrättskonferenser finna lösningar på dessa problem, måste man rimligen gå fram den vägen. Dessutom hävdar Island att Haagdomstolen inte kan döma i sådana frågor där ett folks rätt att leva och överleva i sitt eget land kan äventyras. Om herr Åberg funderar inte minst på detta sista, kanske också han får litet förståelse för Islands synpunkter. Och som sagt: Haagdomstolen var icke enig om huruvida man hade kompetens att fälla ett avgörande i den här frågan. Herr Åberg säger vidare att en sådan här utvidgning av fiskegränsen kan bli smittsam, så att andra följer efter. Jag tolkade herr utrikesministerns svar så — och mitt anförande gick också ut på det — att man måste ta hänsyn till de speciella förhållanden som råder när det gäller fiskegränser. I Sydamerika och i Afrika, med de speciella förhållanden som råder där, kan det finnas skäl för att ha fiskegräns vid 200 nautiska mil. Jag förmodar — som jag också sade här — att det blir svårt för havsrättskonferenser att finna enhetliga regler för detta. Island, som är helt beroende av fisket, hävdar ju att om man skall kunna värna om de fiskebankar som ligger invid kusten där behöver man en gräns vid 50 sjömil. Inte minst marinbiologerna hävdar att man måste ha denna begränsning för att man skall kunna få kontroll över i vilken omfattning fiske bedrivs. Självfallet anser jag att det i Östersjön och i Nordsjön inte kan bli tal om någon gräns vid 50 nautiska mil, eftersom länderna där har helt andra möjligheter att få sin utkomst än vad Island har, som till största delen är beroende av fisket. Man måste ta hänsyn också till sådana särskilda förhållanden. Jag skall ett litet ögonblick utveckla detta, att man måste ta hänsyn till Islands situation. Jag redovisade förut att det inte bara är fråga om exportmöjligheterna, utan att det också gäller möjligheterna att bevara fisket i framtiden. Modern fångstteknik innebär att det inte bara är den vuxna fisken som fiskas, utan också småfisk. Det äventyrar definitivt — det har både marinbiologerna och andra givit klara besked om — det framtida fiskbeståndet. Vi har exempel på det från fiskebankarna utanför USA och från andra håll; man är på väg mot samma utveckling även utanför Island. Det förhållandet har skapat en väsentlig del av den oro som man i dag hyser på Island för de framtida möjligheterna att få ett tillräckligt om fattande fiske där. Jag tror att herr Åberg har anledning att fundera litet på den aspekten också. Vi skall inte låta stundens bekymmer skyla över det långa perspektivet när det gäller dessa frågor. Och det långa perspektivet är hur man skall kunna leva i morgon och i övermorgon också. Detta gäller också på fiskets område, herr Åberg, och man har verkligen anledning att beakta det i detta sammanhang. Sedan måste jag med visst bekymmer säga att jag är litet förvånad över att herr Åberg som representant för fiskarna i Sverige vill föra en diskussion som måste försvåra det nordiska samarbetet fiskarna emellan. Island är ju en väsentlig del av den nordiska gemenskapen, och till den gemenskapen måste vi också räkna in de isländska fiskarnas möjligheter att skaffa sig utkomst. Finns det då inte anledning för herr Åberg och även för de svenska och norska fiskarna att medverka till att Islands fiskare får möjlighet att skaffa utkomst för sig själva, och för de människor som lever och verkar på Island? Herr Åberg säger att han är förvånad över att Island som kulturnation kan uppträda på det här sättet. Jag är ännu mer förvånad över att England som kulturnation kan uppträda på detta sätt. Förlåt att jag säger det, men jag har faktiskt den uppfattningen. England har dock helt andra resurser, helt andra möjligheter än Island — men självfallet också en helt annan makt bakom sig. Det är beklagligt att man utnyttjar den makten så att man försöker sätta sig på en liten nation, på ett litet folk som det här är fråga om. Detta måste också vara med i bilden om man skall få rätta proportioner på den här frågan. När jag framställde interpellationen var det med kännedom om Islands problem och förhållanden i dag, om fiskets betydelse för Island, om oron inför hur man skall kunna hitta lösningar på de mycket ömtåliga och besvärliga problem som självfallet ligger i frågan om internationellt samarbete. Ambitionen bakom interpellationen var också att vi på allt sätt måste försöka värna de små. Och till de små i världen hör också Island. Vi har anledning att här i Norden försöka värna våra gemensamma intressen. Och i våra gemensamma intressen här i Norden ligger också omtanken att stödja Islands folk i en besvärlig situation.
Herr talman! Denna diskussion mellan herr Åberg och herr Carlsson i Vikmanshyttan, som dessutom råkar vara en diskussion mellan folkpartiet och centerpartiet, är i viss mån upplysande för kammarens ledamöter genom att illustrera komplexiteten i den fråga som interpellationen gäller. Jag tror emellertid att vi borde kunna vara rätt överens om de grundläggande principer som bör gälla för vårt ställningstagande. Med ”vårt” menar jag i första hand regeringens ställningstagande, men det bör också kunna vinna en allmän anslutning här i kammaren. Den nordiska solidariteten, det nordiska samarbetet, gör det för oss självklart att tillmäta Islands ansträngningar att hävda för landet vitala intressen en avgörande vikt. Jag behöver inte närmare utveckla bakgrunden — det är delvis gjort i interpellationssvaret, och sedan har herr Carlsson i Vikmanshyttan också utförligt skildrat Islands mycket beträngda läge. Såsom vår första princip gäller alltså det nordiska samarbetet och den nordiska solidariteten. Det var inte minst herr Carlsson i Vikmanshyttan i sitt andra inlägg här inne på. Det gäller ju en liten nation, som möter problem som gäller nationens möjlighet att i rimliga former leva vidare. Den andra grundläggande principen för oss i detta sammanhang är att hålla fast vid vår tradition att hävda folkrättsliga principer. De principerna ger vi inte upp i det här fallet heller. Det betyder i praktiken att den form och de medel med vilka vi uttrycker vårt stöd för Island självfallet måste anpassas så att de står i överensstämmelse med hävdandet av för oss grundläggande folkrättsliga principer. Med denna andra punkt sammanhänger delvis den tredje viktiga riktlinjen för vårt handlande, och här riktar jag mig speciellt till herr Åberg.

Jag vill gärna till herr Åberg i detta sammanhang säga att det finns ingen grundläggande skillnad i regeringens inställning, såsom den kom till uttryck i herr Lidboms svar för nu ett och ett halvt år sedan och som den uttrycks i det svar som jag lämnat i dag. En skillnad har inträffat i verkligheten, nämligen att det nu har utlösts en akut konflikt kring Island. Jag anser att det är den konflikten som vi i dag i första hand har att ta ställning till mot bakgrund av de principer jag har angett. Vi står fortfarande fast — det behöver jag kanske inte upprepa — vid att den slutliga lösningen av dessa utomordentligt svåra problem hör hemma i en multilateral reglering. Det är en sådan reglering vi hoppas skall komma till stånd vid havsrättskonferensen nästa år. Å andra sidan vore det fel — det tror jag att herr Åberg håller med mig om — att vara alltför optimistisk och tro att den lösningen kommer lätt och snabbt. Det kommer att bli en mycket besvärlig konferens. Det är inte heller säkert att man vid den konferensen når den slutliga lösningen, utan det kan hända att vi också i fortsättningen får leva i ett tillstånd som inte uppfyller de krav på internationell reglering som vi har starka skäl att ställa. Det är denna situation vi har att ta ställning till. Vi inser att det inte är möjligt att passivt avvakta den multilaterala regleringen och förlägga hela lösningen till havsrättskonferensen. Det vore självfallet idealiskt om man kunde göra så. Men den utveckling som för närvarande pågår av fisket kring Islandskusten och den tid som det tar för havsrättskonferensen att komma fram till en balanserad lösning av de problem det gäller nödvändiggör att nu uppnå en provisorisk lösning. Det är det som är det nya läget. Därför finns inte den skillnad som herr Åberg ser i mitt svar i dag i förhållande till herr Lidboms svar för ett och ett halvt år sedan. Vad vi kan göra i dag — det framgår klart av interpellationssvaret — är att rikta en stark vädjan till parterna att finna en, som vi tidigare har kallat det, provisorisk lösning. Det är, herr Åberg, självfallet inte fråga om att rekommendera några unilaterala åtgärder utan det är fråga om en förhandlingslösning som tillgodoser de båda parternas legitima intressen. Att vi i vårt uppträdande i denna fråga — vilket jag finner är naturligt — har särskild anledning att understryka de legitima intressena på den isländska sidan är ett uttryck just för den nordiska solidariteten. I dag kan vi inte göra annat än att med all kraft uttrycka denna vår uppfattning och upprepa den vädjan vi har gjort i olika sammanhang, och som alltså återkommer i dagens interpellationssvar. Läget är utomordentligt kritiskt, och det är självfallet vår förhoppning att detta skall förmå parterna att nu nå en överenskommelse som tillgodoser Islands legitima intressen. Jag kan inte som svensk regeringsmedlem definiera de legitima intressena och säga att en viss teknik är det enda riktiga för att tillgodose dem, utan det är det materiella innehållet i dessa intressen som det här gäller och som vi har gett vårt stöd.

Herr talman! Jag vänder mig först till herr utrikesministern och vill med tacksamhet notera att han inte satte likhetstecken mellan provisoriska åtgärder och unilaterala. Vad som emellertid inte berördes var hur regeringen nu ser på de nya propåer som har kommit. Det kan kanske vara svårt att svara på den frågan, eftersom detta meddelades i massmedia så sent som i går kväll, men om jag kunde få ett svar skulle jag vara tacksam och kanske bli lugnad även på den punkten. Herr utrikesministern sade att det i princip inte är någon skillnad på det svar som regeringen gav för ett och ett halvt år sedan och svaret i dag.

Det är beträffande detta som den svenske fiskaren känner sig oerhört orolig. Han kommer att ta det som ett klart besked att en vacker dag är svenskt fiske i Nordsjön särskilt illa ute. Jag är rädd för att han inte har riktigt lika stor tilltro till beskedet att regeringen också självfallet kommer att ”verka för de svenska fiskarnas rätt att få fortsätta att bedriva sitt traditionella fiske i Nordsjön”. Vi får inte heller glömma att de svenska fiskarna på Västkusten — de som ännu har sina större trålare kvar — har oerhört stora bekymmer. I Nordsjön har vi sillfiskestoppet på fyra och en halv månad. Det har gjort att en del av dessa båtar dragit sig in i Östersjön och där mötts av stort motstånd från våra egna fiskare. Massmedia har utmålat dem som fruktansvärda rovfiskare. Att det sedan ligger stora flottor från andra länder har inte tillnärmelsevis fått samma plats som att några Västkustbåtar har varit där. Man får väl så småningom räkna med att det kommer att bli trångt för dem även där. Då är en oro för framtiden berättigad. Jag vill sedan ge utrikesministern rätt i att konferensen i Santiago i början av 1974 kommer att bli mycket besvärlig. Jag har samma svaga tro som utrikesministern när det gäller att uppnå något verkligt resultat där eftersom så mycket är involverat. Men jag skall inte gå in närmare på det nu. Under alla förhållanden anser jag att de nordiska länderna borde lugna sig till denna konferens. Det är min principiella inställning i den här frågan. Sedan vill jag säga några ord till herr Carlsson i Vikmanshyttan. Jag tar ingalunda lätt på Islands bekymmer. Jag har varit, som jag sade tidigare, yrkesfiskare i ett 20-tal år. Jag vet vad det livet innebär. Jag har varit på Island och jag vet hur de isländska fiskarna har det. Jag vet också hur de känner det. Jag har full förståelse för att de på allt sätt vill slå vakt om havets resurser för att ett fiske även i framtiden skall kunna bestå. Men det är ju därför vi har den nordostatlantiska fiskerikonventionen, där såväl Island som Sverige och tolv andra stater är anslutna. Det är där, på detta multilaterala plan, som frågorna om överfiskning skall lösas. Där har Sverige, som jag nämnde tidigare, spelat en mycket positiv roll. Jag vill ge vår regering det erkännandet. Dessa frågor skulle inte ha lösts genom unilaterala bestämmelser som nu skett på Island. Det är ingalunda så, herr Carlsson i Vikmanshyttan, att jag försvarar Storbritanniens sätt när det bär sig dumt åt — när det, om det nu är rätt som det har sagts, har försökt att ramma isländska bevakningsfartyg. Det är lika illa som någonting annat. Det kan icke försvaras. Jag ville bara ge bakgrunden till varför dessa örlogsfartyg kom upp till Island. De kom inte dit förrän islänningarna började att förstöra redskap och kapa redskap och därmed utsätta manskapet ombord på trålarna för faror till liv och lem. Man måste ha den historieskrivningen klar för sig för att förstå det hela. Herr Carlsson sade att det råder speciella förhållanden på Island. Men det gör det även på andra håll, t.ex. i Bohuslän. Där finns samhällen som är lika beroende av fisket som samhällen på Island. Vi har fått mycket dåliga erfarenheter av detta under de senaste åren. Regeringen har även känt av det sedan fiskekrisen satte in och kunnat konstatera att hela samhällen är oerhört beroende av fisket. Jag hade väntat mig att herr Carlsson i Vikmanshyttan, som företräder ett parti som i allra högsta grad tar landsbygden på entreprenad och mer än andra framhåller landsbyg den, skulle ha sagt någonting om fiskarna runt om våra kuster och de bekymmer som de har. Men det gjorde han inte. Han talade om USA och överfiskning utanför dess kuster och han höll sig runt Island, men han sade ingenting om de bekymmer som utan tvivel finns runt våra kuster, inte minst i Bohuslän. Jag vill återigen nämna om alla de bekymmer som vi fick när den regering som satt 1950 gav bort en del av norra Skagerack till Norge. Det resulterade i att en del fiskare måste sälja sina båtar, flytta därifrån och ytterligare bidra till avfolkningen av ett område som redan förut hade det besvärligt i detta avseende. Jag hade väntat mig att herr Carlsson i Vikmanshyttan skulle ha någon förståelse för detta.

Herr talman! Jag tänkte inte återkomma i den här debatten, men i anledning av vad herr Åberg senast sade vill jag bara påminna om att interpellationen gällde principsynpunkten på fiskegränserna för Island och Islands fiskeproblem. Men, herr Åberg, jag sade att när det gäller att lösa frågan om fiskegränser fick man ta hänsyn till de särskilda förhållanden som var rådande och att Sydamerika och Afrika kunde behöva sina fiskegränser, Island kunde behöva sin. I denna fråga har tydligen den nordatlantiska havsfiskekommissionen inte lyckats klara frågan om överfiskningen, och man har haft oerhört svårt att komma överens i fråga om den utfiskning som sker i dag. Jag sade också att när det gäller fisket i Östersjön och Nordsjön så har man länder bakom sig med helt andra resurser. Självfallet är problemen för dem inte desamma som för Island, och man kan väl därför behålla de betingelser och gränser för fisket som hittills gällt. Herr utrikesministern har avslutningsvis sagt i sitt svar att självfallet kommer regeringen också att verka för de svenska fiskarnas rätt att fortsätta att bedriva sitt traditionella fiske i Nordsjön. Jag har tolkat detta så, att i den delen har herr utrikesministern utvidgat debatten och att man också skall tillgodose de svenska intressena, och det kan jag ställa mig bakom. Till slut ber jag bara att få tacka för de klarlägganden som herr utrikesministern gjorde i sitt sista inlägg. Jag tror de gav en klar bild av att vi befinner oss på samma linje i omtanken och omvårdnaden om den nordiska gemenskapen — inklusive de svenska fiskarna, om det nu skall sägas.
Herr talman! Nu säger herr Carlsson i Vikmanshyttan att han har talat om förhållandena för Island och inte om svenska förhållanden. Jag har hela tiden i varje fall försökt att tala om fiskegränser och deras inverkan på fisket på olika håll ävensom på svenska förhållanden. I motsats till herr Carlsson har jag inte alls ägnat mig åt vulkaner eller åt Islands historia, som herr Carlsson inledde sitt första anförande med. Men jag finner av herr Carlssons senaste yttrande att han — och det kanske inte är så märkvärdigt i och för sig — inte förstår hur nordostatlantiska fiskekonventionen verkar. Konventionen gäller hela Nordostatlanten med klart avgränsade områden, som kommissionen arbetar inom. Det går alltså inte att säga att beträffande Nordsjön och Östersjön kan man komma fram till vissa överenskommelser, medan frågor som berör Island kan lösas på annat sätt.